Herr talman! Ja, det står ett enigt utskott bakom utrikesutskottets betänkande. Det har det också gjort de senaste åren då frågan om Västra Sahara har varit uppe till debatt i riksdagen. När vi förra gången diskuterade Västra Sahara här i kammaren hade förhållandena därstädes inte ändrats sedan året dessförinnan. Vid årets debatt har emellertid en förändring skett — en ljusning. Mauretanien har ingått ett fredsavtal med Västra Sahara och därvid inte ställt några territoriella krav. Men det innebär inte att POLISARIO i dag har nio tiondelar av territoriet. Tvärtom har ju Marocko annekterat ytterligare delar och besitter i huvudsak städerna vid kusten och vissa militära baser inne i landet. " Viser ingen ljusning i situationen mellan Västra Sahara och Marocko. Från svensk synpunkt är det angeläget att en fred kommer till stånd — och en fred som, inte minst mot bakgrunden av det arbete som har bedrivits i OAU och inom FN, blir ett resultat av förhandlingar. Det finns kanske också skäl att påpeka att Sverige ensamt inte löser världens storkonflikter — och det gör inte heller POLISARIO. Från vpk har man åter lagt fram krav på att Sverige skall fördöma angreppskriget och erkänna Demokratiska sahariska arabrepubliken samt verka i FN för organisationens erkännande av republiken. Utskottet har med sedvanlig noggrannhet behandlat denna motion, även om den återkommer för tredje eller fjärde gången. Det finns skäl att här från talarstolen upprepa att Sverige åtskilliga gånger har understrukit Västra Saharas rätt till självbestämmande. Första gången det skedde var i Förenta nationerna 1975. POLISARIO hade två år tidigare för första gången utropat republiken. År 1974 begärde FN:s generalförsamling att av Internationella domstolen få ett rådgivande yttrande om huruvida traditionella territoriella krav på Västra Sahara kunde ställas från Mauretaniens och Marockos sida. Internationella domstolen kom fram till att de band som fanns inte var av den arten att de kunde påverka tillämpligheten av principen av självbestämmanderätt för Västra Sahara. Vi har upprepade gånger understrukit kravet på denna självbestämmanderätt, precis som vi gör var än på jorden det förekommer ett förtryck och ett förhindrande av folkets rätt att självt bestämma hur dess framtid skall se ut. När Sverige hade plats i säkerhetsrådet deltog vi aktivt för att försöka få en lösning på krisen. Sedan har ju frågan varit uppe till behandling i FN i höst. Då röstade Sverige för den enda resolution som i år fanns om Västra Sahara. De andra åren har det varit flera. Den här gången var det i huvudsak POLISARIO:s vänner som hade lagt fram förslag till resolution. Den betonade rätten till självbestämmande för Västra Saharas folk. Marocko uppmanades också att avbryta sin ockupation. Jag vill även understryka att den svenska regeringen har deklarerat att den anser Marockos annektering vara förkastlig. Det är alltså svårt att tänka sig vad man ytterligare skulle lägga i ordet ”fördöma”. Tydligen har motionärerna inte ansett att fördömandet har varit tillräckligt. Jag har en känsla av att nästa steg i fördömandet måste bli av samma innebörd men kanske med ett annat språkbruk — ett språkbruk som utrikesutskottet inte gärna använder i ett betänkande, och med all säkerhet inte heller regeringen. Utrikesutskottet påpekar att regeringen däremot inte har erkänt Demokratiska sahariska arabrepubliken, därför att när det gäller att erkänna nya regimer har vi i Sverige vissa regler och principer. De bygger på internationell rätt och svensk praxis, och ett viktigt kriterium är att den regering som avses skall ha uppnått ett rimligt mått av självständighet utåt och stabilitet inåt. Demokratiska sahariska arabrepublikens regering är en exilregering som befinner sig i Algeriet tillsammans med en folkförsamling, och därigenom saknas rekvisitet för att vi skall kunna erkänna den regeringen. Till sist ett par ord igen om frågan i FN och OAU. För båda organisationerna utgör situationen i Västra Sahara ett mycket stort problem, och viljan att lösa problemet finns i hög grad både inom FN och inom OAU. Frågan har under de senaste åren på ett kanske mindre lyckat sätt bollats fram och tillbaka. Nu kan vi konstatera att POLISARIO å ena sidan vunnit en viss framgång vad gäller OAU och att FN-resolutionen å andra sidan tog — vilket också framförts i en svensk röstförklaring — för litet hänsyn till OAU:s förhandlingssträvanden att lösa problemen. Slutligen bör det påpekas att utskottet i ett tidigare betänkande behandlade frågan om den humanitära hjälpen till Västsahara. Förutom de 11 milj.kr. som har getts tidigare i år har regeringen helt nyligen ställt 5 milj.kr. till Rädda barnens förfogande att användas bland flyktingarna från Västra Sahara. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 6.
Herr talman! I går och i dag pågår en konferens i Monrovia i Liberia på initiativ av dess regering. Till den konferensen har man inbjudit POLISA RIO, Algeriet och Marocko, och man deltar också från liberianskt håll. Av de inbjudna kom alla utom Marocko. Marocko har inget intresse av att konflikten skall lösas på fredlig väg via OAU:s, andra staters eller FN:s förmedling. Marocko vill att krisen i Västsahara och kriget i Västsahara skall internationaliseras, att det skall sprida sig till andra områden, att man förhoppningsvis skall kunna dra in delar av de västliga staterna — kanske Frankrike som tidigare har spelat en ful roll i många afrikanska befrielsekrig — oftast som ett ombud för USA imperialismen. Det är vad man strävar efter. Man vill inte ha fred. Det är inte POLISARIO som inte vill ha fred. Det är Marocko som inte vill ha fred. Det behövs alltså enligt min och mitt partis uppfattning kraftigare åtgärder av den svenska regeringen i den här frågan. I utrikesutskottets betänkande skrivs helt korrekt att antalet stater som erkänner Västsahara och POLISA RIO nu är uppe i 34 — en fördubbling sedan föregående år. Huvuddelen av dessa är stater i Afrika och i den arabiska världen. Det skulle vara välgörande och en öppning om Sverige som neutral stat erkände Västsahara som en egen republik. Det skulle vara ett exempel som skulle få oerhört stor betydelse. Det är alldeles riktigt, som Ingrid Sundberg säger, att Marocko behärskar tre städer. Det behärskar huvudstaden och ytterligare två städer som bildar en triangel kring detta område, som egentligen är den stora ekonomiska orsaken till att vi har detta krig. Där finns en av världens största — för att inte säga världens största — fosfatfyndigheter som är oerhört åtråvärt råmaterial i dessa dagar. POLISARIO behärskar faktiskt nio tiondelar av landet. Det är som vanligt i sådana här krig. Så var det i Vietnam, och så har det varit på många andra ställen. Ockupationsmakten håller vissa knutpunkter och folket och dess armé behärskar området i övrigt. När det gäller att erkänna POLISARIO är kraven uppfyllda. Det har valts en folkförsamling. Visserligen uppehåller den sig av säkerhetsskäl i Algeriet, men det är ingenting märkvärdigt. Vi sade inte upp de diplomatiska förbindelserna med Norge under andra världskriget, när den norska regeringen satt i London. Det var fullt naturligt. Men nu är det helt plötsligt omöjligt. Vi noterar också att de socialdemokratiska ledamöterna i utrikesutskottet har hållit sig undan i debatten. De vill inte diskutera frågan — jag noterar bara faktum.

Herr talman! Sveriges socialdemokrater har tillsammans med övriga partier i Socialistiska internationalen arbetat för en förhandlingslösning i konflikten mellan Marocko och POLISARIO, en lösning byggd på folkets självbestämmande. Ett viktigt steg till en fredlig uppgörelse togs den 5 augusti i år när Mauretanien och POLISARIO slöt en fredsöverenskommelse. Därför var det med bestörtning som vi tog emot beskedet att den amerikanska regeringen nu har beslutat att leverera avancerade vapen till Marocko. Detta beslut bryter den hoppingivande utveckling som har påbörjats. Nyligen antogs en FN-resolution med 88 röster mot 5 och i den uppmanas Marocko att avbryta sin ockupation och delta i fredsprocessen. Man betonar det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och hänvisar till OAU:s resolution i juli i år om en förhandlingslösning. Till i går hade OAU:s specialkommitté för Västra Sahara kallat till en konferens med Algeriet, Marocko, Mauretanien och POLISARIO. Tyvärr nonchalerade Marocko inbjudan. Man kan ställa frågan: Hade Marocko ställt sig lika avvisande till att delta i förhandlingar, om Marocko inte hade USA:s leveranser bakom sig? Det är naturligtvis svårt att säga, men det är väl inte alldeles uteslutet att situationen hade varit en annan, om USA inte hade fattat detta beslut. Faktum är ju att Marocko har blivit mer och mer isolerat i takt med att världsopinionen aktiverats. Ett litet exempel på att Marocko ser alltmer desperat på den här isoleringen fick vi på interparlamentariska unionens möte förra hösten. En av de svenska delegaterna har berättat hur hon med egna ögon såg hur en av marockanerna försökte besätta ett annat lands plats, som för tillfället var tom, för att från den platsen försöka delta i omröstningen om Västra Sahara. Men det finns också annat som visar att Marocko är starkt besvärat av att landet alltmer isolerats i den här konflikten. Så mycket mer tragiskt är det då att USA har beslutat att leverera vapen till Marockos krigföring i ett skede då Marocko möter allt större påfrestningar till följd av kriget och då fredsprocessen har tagit ett viktigt steg genom uppgörelsen mellan Mauretanien och POLISARIO. Vi socialdemokrater protesterar emot USA-regeringens beslut, eftersom det är ägnat att trappa upp kriget och öka riskerna för en internationalisering av kriget. Vi vädjar till USA att ompröva beslutet.
Herr talman! Det är jättebra att socialdemokraterna i Sverige via socialistinternationalen och andra organisationer verkat för det som här sägs. Det konstiga är bara att när vi skall verka inom de svenska parlamentariska organen, i den svenska riksdagen och i det svenska utrikesutskottet, då ställer ni inte upp på de här intentionerna. Det har från socialdemokratiskt håll varit vanligt i debatterna här att tala om vad man gör i socialistinternationalen, men jag efterlyser vad ni gör här. Här hamnar ni gång på gång tillsammans med moderaterna i utrikesutskottets betänkanden av olika slag. Vad är det för skillnad mellan att framträda internationellt och att framträda nationellt, eftersom ni intar olika ståndpunkter? Det är det som är intressant att få veta. Vi får se i fortsättningen, om de svenska socialdemokraterna ständigt skall göra gemensam sak med moderaterna och övriga borgerliga partier i alla sådana utrikespolitiska frågor, som är viktiga principiella frågor i det internationella solidaritetsarbetet och i det internationella arbetet. Det är den frågan jag har ställt. Jag har inte angripit socialdemokraterna för att de arbetat i socialistinternationalen — det är ju bra. Men det behövs arbete också i Sverige, om inte annat så för att sprida uppfattningarna i de här frågorna till den svenska opinionen. Det skulle bli ett bra resultat om socialdemokratin gjorde det.
Herr talman! Det är barockt av Oswald Söderqvist att tala om dubbelmoral och säga att det är skillnad mellan vårt agerande i det ena och i det andra sammanhanget. Här har ställts ett yrkande om erkännande som helt enkelt inte går att bifalla, om vi skall följa den praxis som vi har haft under hela efterkrigstiden under den socialdemokratiska regeringens tid. Det är en etablerad praxis, som det finns mycket goda skäl att hålla sig till. Att ni har en annan syn på formerna för erkännande kan inte tas till intäkt för att beskylla oss för dubbelmoral och en massa andra otillbörligheter. Vi har i praktisk gärning internationellt arbetat för att påverka konflikten och stödja POLISARIO. Man kan naturligtvis ställa motfrågan: Har ni gjort något liknande?
Herr talman! Det är märkligt att så fort man säger någonting här blir man beskylld för demagogi. I den föregående debatten var det Mats Hellström som bemötte Bertil Måbrink, och ordet barockt får man nu höra från Jan Bergqvist. Vi har inte olika syn på erkännandefrågor. Men hur kunde det vara möjligt att erkänna exempelvis f. d. Belgiska Kongo — eller Zaire som det nu kallas — på 1960-talet när det periodvis var fyra olika regeringar som behärskade stora delar av det landet och regeringen i Leopoldville behärskade endast huvudstaden och några smärre orter i det väldiga landet? Men det var inget tvivel om att det gick bra att erkänna den regeringen då, fastän den inte hade kontroll över hela detta stora område. Den hade inte heller det minsta stöd av folket — tvärtom pågick inbördeskrig — men det hindrade inte den dåvarande socialdemokratiska regeringen att erkänna regeringen i Leopoldville. Enligt vilken princip gjordes det? Nu har vi här ett tydligt fall där en befrielserörelse, POLISARIO, uppenbarligen behärskar större delen av sitt område och uppenbarligen har stöd av hela folket. Det är ingen skillnad i bedömningen av den folkrättsliga frågan, men det är skillnad i bedömningen av när man skall erkänna en regim eller inte. Det är där jag tycker att socialdemokratin fortfarande — jag är ledsen att behöva vidhålla det — visar sitt janusansikte. Man talar mycket om sina internationella insatser, men här, i den svenska parlamentariska församlingen, som är viktig för att sprida opinionen till den svenska allmänheten — och inte för att skära stora lagrar på det internationella fältet — visar man inte upp någon vilja att stödja frihetskampen, i det här fallet i Västra Sahara. Det är det som är skillnaden.
Herr talman! Oswald Söderqvist beskyller socialdemokraterna för en skamlig dubbelmoral. Utgångspunkten för den beskyllningen är att vi har andra principer för erkännande än vad ni har. Vi har helt enkelt olika uppfattningar. När jag betecknar beskyllningen för skamlig dubbelmoral som barock, tar Oswald Söderqvist illa vid sig och tycker att jag trampar honom på tårna. Det är märkligt att han är så känslig, när han själv rör sig med så skamliga och rent av oförskämda anklagelser. Det finns en klar praxis beträffande vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att ett land skall erkännas av Sverige, och socialdemokraterna följer de reglerna.
Herr talman! Nej, Jan Bergqvist, jag är inte alls upprörd eller känner mig trampad på tårna. Den som är trampad på tårna är POLISARIO, representanten för folket i Västra Sahara. Det är POLISARIO ni trampar på tårna, inte OSS. Vi har ingen annan uppfattning än ni i erkännandefrågor. Vi anser att kriterierna är uppfyllda i det här fallet. Jag nämner återigen det exempel som jag anförde tidigare. Hur kunde ni på 1960-talet erkänna regimen i Leopoldville? Där hade vi ett mycket klart exempel på en regim som man inte skulle erkänna, men där gick det alldeles utomordentligt bra. Nu har vi tydliga indikationer på att de förutsättningar föreligger som krävs för att erkänna POLISARIO och Västra Sahara som en fri stat. Men då ställer ni alltså inte upp. Jag konstaterar bara faktum att socialdemokratin och dess talesman Jan Bergqvist hamnar i samma position som moderaterna. Ni bedömer inte POLISARIO och Västra Sahara på något annat sätt än vad moderaterna i utrikesutskottet gör. Ni ställer upp på utskottets glidande formuleringar. Man talar om båda sidors ovilja att sluta att slåss, osv. Ni tycker att POLISARIO inte skall fortsätta att slåss. POLISARIO har ingen vilja, står det i utskottsbetänkandet. Det har ni skrivit under, och det är det som är så konstigt.
Herr talman! Vi har naturligtvis goda kontakter med POLISARIO. Jag kan tala om för Oswald Söderqvist att vid de kontakterna har POLISARIO uttalat att de har respekt för vår uppfattning om vilka principer som skall gälla vid erkännande av stater.
Herr talman! Ja, Jan Bergqvist, jag har haft kontakt med POLISARIO i tre år, och jag har nyligen träffat POLISA RIO:s representant. De har uttryckligen begärt att vi skall driva den här frågan. Att de inte framfört detta till er är ju märkligt, eller också har ni glömt bort vad de har sagt. Men detta är faktiskt deras önskan. Jag tycker därför att det är litet dåligt att hänvisa till kontakter med POLISARIO och sedan inte föra fram deras uppfattning i utrikesutskottet och kammaren.
Herr talman! Jag tror att POLISARIO har fattat den här frågan bättre än vad vpk gör. Vi har en etablerad praxis för hur erkännande skall ske. POLISARIO förstår att de riktlinjer som gällt i andra fall måste gälla även i deras fall. Det förstår inte Oswald Söderqvist, men det viktiga är ju att POLISARIO förstår
Herr talman! Det här börjar bli rätt tjatigt. Det är klart att POLISA RIO bäst känner till hur det ligger till i Västra Sahara. De har uttryckligen sagt att de vill att Sverige skall jobba för ett erkännande av staten Västra Sahara. Det är ett faktum. De anser att detta är viktigt som en öppning för ytterligare erkännanden i andra stater i Europa. Jag har inte alls satt mig över POLISARIO. Jag förstår naturligtvis mycket väl att de bäst begriper sin egen sak. Men de har krävt att vi skall försöka driva fram ett erkännande av Västra Sahara som självständig stat. Om socialdemokraterna inte vill ta upp och driva den frågan, så gör vi gärna det. Men det vore skönt om ni ville ställa upp på detta.

Herr talman! Med det beslut riksdagen nu går att fatta sker en markering av hur det svenska utbildningsväsendet utvecklats mot en skola för alla. För att förbättra yrkesutbildningen hos underofficerare och underbefäl inrättades redan 1926 arméns underofficersskola, AUS. På tre olika linjer kunde eleverna läsa till, som examina då benämndes, begränsad realexamen, fullständig realexamen och begränsad studentexamen. Därmed hade en möjlighet öppnats även för den, som inte hade haft råd eller lägenhet till sådan utbildning tidigare, att vuxenstudera till behörighet för krigsskolan och därmed för att bli officer. Genom 1942 års försvarsordning utvecklades arméns underofficersskola beträffande allmänna ämnen till ett hela försvarets läroverk, FL. 1946 bröts delar av flygvapnets utbildning ut och förlades 1960 till Ljungbyhed, Herrevadsklosterskolan. Ett numera legendariskt pionjärarbete för att unga fältflygare skulle få bättre kunskapsmässiga förutsättningar för sina uppgifter utfördes av flygvapnets dåvarande studieledare. Efter en anpassning till gymnasiets organisation i det allmänna skolväsendet bytte försvarets läroverk år 1971 namn till försvarets gymnasieskola. Erfarenheterna av försvarets gymnasieskola, marinens tekniska skola och Herrevadsklosterskolan är goda. Elevernas och lärarnas ambitioner har väl betygats genom det sätt på vilket eleverna sedermera hävdat sig i sitt yrke och i samhället. Försvaret har här, som på många andra områden, varit en föregångare. Även den som kommit till försvaret med usla förutsättningar har genom de här skolorna kunnat nå alla nivåer inom officersyrket. Försvarets gymnasieskola blev föregångaren i att göra högre utbildning tillgänglig för alla — ett mål som samhället i övrigt först på senare år kunnat uppfylla. Försvarets skolnämnd bildades för att formulera målen för och samordna och fastställa uppläggningen av utbildningen av försvarets personal i allmänna ämnen. Den bör nu enligt utskottets mening väl kunna följa verksamheten med utbildning för försvarets behov inom det allmänna skolväsendet, så att försvarets intressen tillgodoses. Med en förändring bl.a. av studierektorernas uppgifter bör, menar jag, skolnämnden också kunna på samma sätt hantera den tekniska och eftergymnasiala utbildningen i allmänna ämnen. När nu det civila utbildningssamhällets möjligheter står helt öppna och försvarets gymnasieskola, marinens tekniska skola, Herrevadsklosterskolan och en del andra utbildningslinjer i allmänna ämnen därmed kan avvecklas bör enligt utredningsmannens mening riksdagens ledamöter ha i åtanke den stora demokratiska uppgift som de här militära skolorna har haft. Herr talman! Givetvis är mitt yrkande bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som Nils Erik Wååg tidigare sagt behandlar det här betänkandet ett förslag att avveckla försvarets gymnasieutbildning i egen regi och överföra denna till det allmänna skolväsendet. Olle Aulin och jag har i anslutning till propositionen väckt en motion, där vi tagit upp vissa frågor som vi anser att man bör beakta vid övergången. För det första är det viktigt att man i så hög grad som möjligt tillgodoser det skiftande behov av utbildning i allmänna ämnen som kan komma att uppstå i samband med övergången till en ny befälsordning. Vi kan inte överblicka behovet före utgången av läsåret 1981/82. För det andra är det viktigt att de tider som angivits för yrkesofficersutbildning kan hållas, när den nya befälsordningen införs. Tiden för kompletteringsutbildning är angiven till ett år. Det är viktigt att den tidsramen icke överskrids. För det tredje är det nödvändigt att säkerställa utbildningsplatser för de militära eleverna i det allmänna skolväsendet. För det fjärde bör, enligt vår mening, specialkurser komma till användning i högre grad än som föreslås i propositionen. Utskottet har ställt sig positivt till de här förslagen och synpunkterna. Utskottet säger bl.a. att man starkt vill understryka att det gäller att tillgodose personalens behov att vid rätt tidpunkt få kompletterande utbildning på kortast möjliga tid.

Det var därför vi föreslog att specialkurser borde komma till användning i större utsträckning. Utskottet säger att utskottet räknar med att specialkurser av det slag motionärerna förordar kan komma i fråga i vissa fall. När det gäller den tekniska gymnasieutbildningen inom marinen och flygvapnet — den har inte varit föremål för närmare granskning av försvarets gymnasieutredning — förutsätter utskottet att denna utbildning kommer att ägnas speciell uppmärksamhet i det arbete som återstår för att genomföra reformen. Denna tid är viktig. Därför säger också utskottet att man vill att försvarets skolnämnd och regeringen uppmärksamt följer utvecklingen. Vi finner alltså att utskottet till alla delar varit angeläget att understryka de synpunkter som vi anfört i vår motion. Herr talman! Låt mig slutligen bara understryka att det är en utomordentlig utbildning i allmänna ämnen som under många år bedrivits vid försvarets gymnasieskola i Uppsala. Detsamma gäller den kompletterande tekniska gymnasieutbildning som ägt rum på andra platser inom försvaret. Denna utbildning har haft hög kvalitet, varit av stort värde för försvarsmakten och varit väl anpassad till de skiftande behov som eleverna haft. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den kommersiella kulturen får en allt starkare genomslagskraft. Inte minst gäller det ute i kommunerna. Därför behövs en organiserad fritidsverksamhet som motvikt mot den här destruktiva kommersiella kulturen med sin inriktning på våld, konsumtion och verklighetsförfalskning. Folkrörelserna spelar och har spelat en mycket stor och betydande roll i detta sammanhang. Folkrörelserna får också bidrag från staten — dock ofta alldeles för litet — för att kunna bedriva sin verksamhet, och det är ju bra. Kommunerna har alltid bedrivit olika slag av utåtriktad fritidsverksamhet. Den bedrivs i kulturnämndens eller fritidsnämndens regi. Också socialnämnderna har viss sådan verksamhet. Många kommuner är i dag i ett ekonomiskt läge där de tvingas skära ned på olika verksamheter. Ofta drabbas fritidsoch kultursektionerna. Kommunerna tvingas bedriva social nedrustning, och det drabbar särskilt den förebyggande sociala och kulturella verksamheten ute i kommunerna. För kommunernas invånare, och då särskilt för de unga, är detta en katastrof. I flera kommuner har man överlåtit kommunal verksamhet på folkrörelserna. Det kan i vissa situationer vara en riktig lösning. Men det är fel när kommunerna av rent ekonomiska skäl tvingas att avyttra sin egen verksamhet. Kommunernas fritidsverksamhet och den verksamhet som folkrörelserna bedriver får inte bli varandras motsatser. I stället bör de komplettera varandra. Man kant.ex. inte ålägga folkrörelserna samma ansvar som kommunerna har när det gäller att gå ut med verksamhet som är riktad till grupper som är eller riskerar att bli utslagna. Folkrörelserna har ofta speciell inriktning på sin verksamhet och vänder sig därför ofta till speciella målgrupper. Det är rimligt att kommunerna för sin fritidsverksamhet får samma ekonomiska möjligheter som folkrörelserna. Vpk föreslår i motionen 725, som jag nu yrkar bifall till, att kommunerna jämställs med föreningar och studieförbund när det gäller statsbidrag till ungdoms-, fritidsoch kulturaktiviteter samt till studiecirkelverksamhet för kommunens invånare.

Herr talman! Kulturutskottet har inte funnit anledning att inta en annan ståndpunkt än förra året då vi behandlade ett yrkande av precis samma lydelse. Vi hänvisade då till kulturpropositionen från 1974, i vilken det dåvarande statsrådet Bertil Zachrisson anförde att samhället bör ta till vara folkrörelsernas möjligheter att utveckla den lokala kulturverksamheten och kraftfullt stödja den. Han sade också att samhället inte har anledning att driva en verksamhet som lika bra eller bättre sköts av en idéburen rörelse. Det är alltså en grundsyn som först utskottet och sedan riksdagen anslöt sig till den gången. Den debatt som fördes om folkrörelsernas mål och arbetsmetoder ledde till att man inom kommundepartementet tillsatte en arbetsgrupp, som skulle belysa just folkrörelsernas arbetsvillkor i dagens samhälle. Den fick inte några direktiv men några allmänna utgångspunkter. En av de utgångspunkterna var att huvudmannaskapet för grundläggande samhällsuppgifter ligger fast. Avsikten var således inte att till folkrörelserna flytta över tunga samhällsuppgifter som i dag sköts av stat eller kommun. Från denna utgångspunkt skulle emellertid relationerna mellan samhället och folkrörelserna diskuteras i syfte att ge folkrörelserna möjligheter till ett utökat verksamhetsutrymme. En grundförutsättning som man skulle utgå ifrån var att principerna för samhällets stöd till folkrörelserna skulle ses över. En utredning har vidare arbetat. Dess betänkande heter Bidrag till folkrörelser. Remissbehandlingen av detta betänkande pågår nu. Samtidigt fortsätter arbetet om folkrörelserna inom kommundepartementets referensgrupp. Ett arbete pågår också inom folkbildningsutredningen. Vi har alltså ingen anledning att inta någon annan ståndpunkt i dag. Den grundsyn som vi förut har givit uttryck för i utskottet och som riksdagen som sagt har anslutit sig till ligger fast. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 11.

Herr talman! I fråga om grundsynen på folkrörelsernas stora betydelse för kulturell verksamhet och fritidsverksamhet i kommunerna råder det inga som helst delade meningar. Folkrörelserna spelar en oerhört stor roll i detta sammanhang. Men vad det handlar om är att man skall ge kommunerna samma ekonomiska möjligheter att driva sin kulturella verksamhet och fritidsverksamhet ute i kommunerna. Som alla känner till har de ekonomiska förhållandena ute i kommunerna tvingat kommunerna att bromsa viss verksamhet, bl.a. denna typ av verksamhet. Så som bidragssystemet nu är utformat har man hindrat kommunerna från att starta nya verksamheter. I vissa fall tjänar kommunerna direkt pengar på att till olika föreningar och folkrörelser överlåta sin verksamhet som i och för sig kan fungera. Det är detta det handlar om. Det finns exempel på hur kommuner försöker få föreningar att ta över verksamheter på fritidsgårdarna. Kommunerna skulle tjäna på det. Ett annat exempel är Timotejteatern i Sundbyberg för något år sedan. Där uppgavs det att kommunen skulle tjäna 50 000 kr. på att överlåta verksamheten. Detta anser vpk vara fel. Finns det fungerande verksamheter som skall bedrivas i kommunal regi, skall kommunerna ha samma möjligheter som folkrörelserna att bedriva verksamheterna. Det är inte fråga om något motsatsförhållande, utan det är fråga om att man likställer kommunerna med folkrörelserna i detta sammanhang. Det är fel att kommunerna av ekonomiska skäl skall avstå från att bedriva sådan här verksamhet. Det är nämligen vad som sker ute i kommunerna. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför utskottet inte kan inse det rimliga i detta. Är det riktigt såsom nu sker att kommunerna inte kan bedriva denna verksamhet? Tycker utskottet det?

Herr talman! Motionen 1978/79:1870 har vederfarits en summarisk behandling i kulturutskottet. Måhända hör ärenden av den här typen inte till vanligheterna i utskottets arbete. Trots detta borde motionens bakomliggande syften ha ett visst allmänintresse. Av tre remissorgan har två yttrat sig positivt till förmån för motionen. Men utskottet har nöjt sig med att konstatera att skolan torde sörja för att de framlagda synpunkterna beaktas inom undervisningens ram. Det är riktigt att skolpliktiga barn via skolan kontrolleras beträffande sin simkunnighet. Anmärkning om elevens simförmåga medföljer årsbetyget — om nu sådant över huvud taget utfärdas. Men uppföljningen är inte helt tillfredsställande, och simundervisningen är inte obligatorisk. I glesbygdskommuner saknas oftast tillgång till simhall, varför simundervisning ej kan ske under läsåret. I sådana kommuner är man helt hänvisad till sommarhalvårets simskolor. Under kalla och regniga somrar — och sådana har vi ju haft gott om på sistone — blir elevernas intresse för att tillgodogöra sig simundervisning minimalt. På så vis kan man gå miste om en stor del av hela årskullar. Ju äldre ett barn blir, desto mer genant är det att tillstå att det inte kan simma. Därför förtigs detta, och barnet förblir utan denna enkla typ av livförsäkring ända upp i vuxen ålder. Fritidsintressena i dagens samhälle upptar en stor del av människornas både vardag och helgdag. Utövandet av båtoch vattensporter jämte fiske året runt är populära fritidssysselsättningar. Vi vet också att åtskilliga människoliv går till spillo i dessa sammanhang, såväl vintersom sommartid. Många av dessa olyckor hade kunnat förebyggas. Det är därför naturligt att Svenska simförbundet och Svenska livräddningssällskapet-Simfrämjandet uttalat sig positivt i motionens anda. Allt som kan göras för att rädda människoliv är värt att göras. Vad motionären föreslagit är att en inventering skall ske av ej simkunniga medborgare och då med inriktning på den målgrupp som av olika skäl ramlat utanför skolans kontrollapparat. Men också invandrargrupperna omnämns som en annan målgrupp, och säkert finns det anledning att uppmärksamma också denna. Kostnaden för nämnd inventering borde inte utgöra motiv för avslag, då man i enlighet med förslaget borde kunna inkludera en sådan uppgift i folkoch bostadsräkningen, som ju ändå utförs. Resultatet av undersökningen skulle sedan utgöra underlag för de nämnda folkrörelsernas verksamhet, till vilken ju redan statsmedel utgår. Härigenom skulle de kunna inrikta sig på en rationellt uppsökande verksamhet för att uppnå avsedda effekter. Motionens begäran synes mig därför tämligen blygsam. Jag vill till sist också erinra om simsportens allsidiga, utvecklande funktion i det förebyggande hälsovårdsarbetet. Även denna värdering borde invägas, då man totalt sett tar ställning till simningens och simkunnighetens värde för svenska medborgare. Det är troligt att man i framtiden blir ytterligare medveten om detta. Det finns länder som redan i dag insett detta värde och som tar hand om barnen redan på spädbarnsstadiet. Det torde alltså finnas anledning att återkomma i detta ämne. Jag har bara velat kommentera uppslaget för att ärendet inte skulle gå helt spårlöst förbi, och jag ställer sålunda inget yrkande.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till kulturutskottets hemställan i detta betänkande. Sedan vill jag säga till den föregående talaren, att när hon beskyller oss för att ha gjort en summarisk behandling av denna motion så tillbakavisar jag detta. Denna motion har behandlats mycket seriöst. Den har gått ut på remiss, och vi har noga studerat remissvaren. Att två av remissinstanserna tillstyrker förslaget kan ju inte innebära att utskottet därmed är förpliktigat att tillstyrka motionsyrkandet. Det är en tung remissinstans som har avstyrkt, och dessutom har vi i utskottet försökt att tänka litet själva och kommit fram till att det är klokt att avstyrka motionen. Det sades att det saknas tillgång till simhallar, framför allt i glesbygd, och att det försvårar simundervisningen. Ja, det är sant, men vi har mycket större tillgång till simhallar nu än vi hade för några år sedan. Det är ju faktiskt så att på det området har det skett en väldig expansion. Detta har vi pekat på, och kommunernas och skolans stora intresse för att förbättra situationen på detta område noterar vi med tacksamhet. Motionären vill ha en inventering av vilka som inte kan simma. Nu blir de ju inte simkunniga genom en sådan inventering, utan det gäller att vidta åtgärder. Kostnaderna för inventeringen har inte varit motivet för vårt avstyrkande, utan vi konstaterar helt enkelt att det inte finns skäl att göra en inventering. Det skulle inte förbättra situationen. Det finns stark motivation ute i kommuner och organisationer för att åtgärder skall vidtas i syfte att öka simkunnigheten. Det finns anledning att notera detta med tillfredsställelse och ytterligare stimulera den verksamheten — utan inventering.

Herr talman! I februari 1978 fick skolöverstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om vad ett system med lärarvikarier i grundskolan skulle kosta. Ett halvår senare var den arbetsgrupp som tillsattes för uppgiften klar med sitt arbete och föreslog att man skulle räkna med en korttidsfrånvaro på 4 96 för lärare i läroämnen och för lärare i gymnastik, musik och teckning. Att beräkna frånvaron till bara 4 96 — eller till 3 96 som man gör f. n. —är för litet. Ungefär 12 96 av lärarkåren har löpande tjänstledighet av olika orsaker, och 5 96 av dessa 12 är av s.k. korttidskaraktär. Man kan förmoda att siffran 5,96 kommer att öka allteftersom ledighet för bl.a. facklig förtroendeman blir allt vanligare. Om man skulle utvidga reservvikariesystemet till att omfatta även gymnasiet, skulle det kosta ytterligare 39 milj.kr. Det måste betraktas som en blygsam kostnad jämfört med de 200 miljonerna. Det är dessutom inte givet att kostnaderna för lärarvikarier i gymnasieskolan verkligen behöver uppgå tillens det. Enligt 5 § i förordningen om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning utgår statsbidrag till 100 96 av lönekostnaderna för bl.a. lärare och skolledare i gymnasieskolan, dvs. även för vikariekostnader. Under förutsättning att lärarvikarierna i gymnasieskolan tjänstgör i stället för tjänstledig lärare blir det inga merkostnader för staten. Det är bara under förutsättning att tjänstledighetsfrekvensen i kommunen är låg i förhållande till föreslagen andel lärarvikarier som det uppstår merkostnader. Utskottet avstyrker vpk-motionen 625, som föreslår att det skall finnas ett reservvikariesystem också på gymnasiet. Utskottet hänvisar till att skolöverstyrelsen på nytt har fått i uppdrag att kostnadsberäkna denna fråga. Vpk anser att det skall finnas fasta reservvikarier på alla skolstadier. Det innebär en trygghet och en bättre pedagogisk situation. Att eleverna kan känna den trygghet som ligger i att omges av samma människor måste ha stor betydelse för hur skolresultaten blir, och det har också stor betydelse för hur eleverna trivs i skolan. För lärarna betyder ett reservvikariesystem en trygghet i anställningen. Man skulle också med ett utbyggt system få en bättre geografisk samordning i fråga om behöriga lärare. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 625.
Herr talman! Inga Lantz har säkerligen rätt när hon talar om att det vore värdefullt med ett system med reservvikarier i gymnasieskolan. Det är bara det att det kostar mycket pengar, och man kan i dagens ekonomiska läge inte säga att 39 miljoner är en blygsam summa. Att det kostar mycket pengar är skälet till att utskottet inte tillstyrker motionsyrkandet. Beräkningsgrunden när det gäller kostnaderna är också något osäker, och skolöverstyrelsen kommer därför att få i uppdrag att göra om beräkningarna. När det är klart vet vi vad ett system med reservvikarier i gymnasieskolan kommer att belöpa sig till, och så får vi vid ett senare tillfälle bedöma om vi har råd att anslå det beloppet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var ju roligt att Stig Alemyr och jag är överens om behovet av reservvikarier i gymnasieskolan. Det är inte första gången vi debatterar den här frågan här i kammaren. Förslag har tidigare förts fram av vänsterpartiet kommunisterna när det gällt grundskolan, och det har resulterat i att systemet nu tillämpas där. Det finns ingenting som säger att man inte skulle behöva ha systemet också på gymnasieskolan. Vikariekostnaderna måste ju ändå betalas, och jag tycker därför att det är svårt att förstå varför man inte kan anslå medel för ett system med fasta reservvikarier. Medel borde kunna utgå för ett fullt utbyggt sådant system, där hela behovet av korttidsvikarier tillgodoses både i grundskolan och gymnasieskolan. Om utskottet delar vår uppfattning i sak, borde man också ha kunnat göra ett uttalande om det. Det system som tillämpas nu betyder för eleverna ständiga avbrott i relationerna till lärarna. Jag tror att det skulle innebära stora pedagogiska fördelar för en skola, om man kunde ha ett system med fasta reservvikarier. Frågan om personalpooler och reservvikariesystem diskuteras ju också i andra sammanhang, eftersom man har insett betydelsen av att ha en sådan här fast kår av anställda. Lika väl som eleverna i grundskolan behöver en fast lärarkår, behöver förstås också eleverna på gymnasieskolan det. En sådan tror jag skulle inverka positivt på hela skolarbetet både när det gäller undervisningen och när det gäller trivseln och arbetsmiljön i skolan över huvud taget. Jag har som sagt svårt att förstå njuggheten från utskottets sida. Särskilt mot bakgrund av att utskottets talesman nu säger att vi är överens på den här punkten och att de argument som framförts är riktiga tycker jag att utskottet borde ha kunnat bifalla motionen.
Herr talman! Den lapp som Inga Lantz nu läste från har hon ju skrivit innan hon hörde mitt inlägg. Hon fortsätter att argumentera helt i onödan. Jag har inte invänt emot önskemålet om ett system med reservvikarier, men skolöverstyrelsen har räknat ut att detta innebär en utgiftsökning för samhället på 39 miljoner, och det har vi inte råd med nu. Vi har bett om nya beräkningar, som kanske visar att det skulle kunna bli billigare, och sedan får vi se vad resultatet blir av det.
Herr talman! Det är ju ändå så att kostnaderna för vikarierna, vare sig de utgår för en fast reservvikariepool eller inte, skall betalas. Jag tycker det argument som framförts är väl tunt. Om det här är en onödig argumentation därför att jag har alldeles rätt i vad jag säger, då tycker jag det är ännu märkligare att man inte från utskottets sida har framhållit detta starkare och bifallit den här motionen.

Herr talman! När man som norrländska — och kanske speciellt som företrädare för inlandskommunen Sorsele — skall kommentera trafikutskottets betänkande 1979 79:152, såsom ändrade viktoch avståndsgränser, som man gärna skulle vilja se genomförda så snabbt som möjligt. Men å andra sidan innebär den föreslagna zonindelningen sådana nackdelar för i första hand kommunerna i Norrlands inland, att den inte kan accepteras. Det är emellertid min förhoppning att kommunikationsdepartementet skall arbeta snabbt, så att ett nytt förslag kan föreläggas vårriksdagen så tidigt att de nya reglerna för transportstöd kan träda i kraft den 1 juli 1980. Utskottets skrivning tyder ju dess bättre på att man även där har samma önskan. De erforderliga justeringarna synes mig inte heller vara av den storleksordningen eller svårighetsgraden, att de bör bereda departementet några större svårigheter. Varför anser jag — och centerpartiet — att den föreslagna zonindelningen inte kan accepteras av oss som bor och verkar i Norrlands inland? Det är ju alltid svårt att med ord tillfredsställande belysa ekonomiska och geografiska förhållanden. Folkpartiregeringen föreslog att stödet skulle fördelas på 6 zoner, där övre Norrland tillhör zonerna 4-6. Zon 4 utgörs av vissa norrländska kustområden, under det att zonerna 5 och 6 i stort utgörs av inlandskommunerna i norra Norrland. I sistnämnda zoner utgår ett transportstöd på 15 96 för transporter inom avståndsintervallen 15-25 mil, något som däremot inte kommer de kustbaserade företagen inom zon 4 till godo. För företagen inom zon 6 tillkommer, att de vid transportsträckor överstigande 70 mil får ett transportstöd på 50 96 jämfört med 35 96 i zonerna 4 och 5 Jag har givetvis inget att erinra mot att transportstöd med 15 96 utgår för transporter inom intervallen 15-25 mil men hävdar, att de kommer att få mycket marginell betydelse för inlandsföretagen eftersom dessa som regel inte har några större marknader inom dessa avstånd. Tvärtom måste de avsätta huvuddelen av sina produkter till Mellansverige, där de stora marknaderna finns. Det finns ett förhållande, som inte har berörts i propositionen och som enligt mitt och centerns förmenande måste påverka transportstödets utformning. De kustbaserade röretagen i Norrland kan som regel avsätta ca 40 96 av sin produktion på hemmamarknaden, dvs. inom en räjong med 15 mils radie. Inlandsföretagen däremot — möjligen med undantag för vissa företag i Östersund och Kiruna-Gällivare — kan som regel bara avsätta ca 10 96 av sin produktion på hemmamarknaden. Ett transportstöd i intervallen 15-25 mil ger bara marginella ökningar av denna ”hemmamarknad”. Inlandsföretagen måste alltså som regel avsätta bortåt 90 26 av sin produktion till marknader som ligger mer än 70 mil bort, under det att företagen inom zon 4 bara behöver avsätta ca 50 26 på så avlägset liggande marknader. Detta gör naturligtvis, att transportkostnaderna får olika tyngd i resp. företags totala utgiftskalkyl beroende på hur stor hemmamarknad man har. Det är mot denna bakgrund centerpartisterna i utskottet under hand lagt fram ett förslag. I grova drag innebär förslaget att samtliga inlandskommuner i Norroch Västerbotten hänförts till zon 6 samt att Jämtlands län hänförts till zon 5. Anmärkas kan kanske att zon 6 skulle få en ganska god överensstämmelse med stödområdet 6 för sysselsättningsstödet. Enligt min mening skulle detta förslag på ett radikalt och rättvist sätt ha ökat inlandsföretagens konkurrenskraft på de stora marknaderna i Sydoch Mellansverige. Tyvärr har förslaget bedömts alltför kostsamt för att kunna inrymmas inom de snäva anslagsramar som i nuvarande budgetläge bedömts nödvändiga. I den situationen har vi arbetat vidare för att under alla förhållanden söka bättra situationen i de allra värst utsatta inlandskommunerna. Folkpartiregeringens förslag innebar ju att zongränserna löper i stort sett från sydost mot nordväst, något som ju leder till en diskriminering av de kommuner som befinner sig i det nordvästra hörnet av resp. zon. Det är ju också klart visat att just dessa kommuner dras med de svåraste sysselsättningsproblemen. Jag vill därför här redovisa ett ”minimiförslag” , som stöds av hela centerns riksdagsgrupp och som kallas centerns andra kompromissförslag. I förslaget har vi strävat efter att gränserna mellan zonerna 6, 5 och 3 skall gå i så öst-västlig riktning som möjligt. Gränserna kan naturligtvis även diskuteras i vårt förslag, men de har satts för att hålla kostnaderna nere samtidigt som man förbättrar situationen i de i resp. regioner mest trängda kommunerna. Vi föreslår alltså att Norrbottenkommunerna Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur samt Västerbottenkommunerna Sorsele och Storuman hänförs till zon 6 samt att Jämtlandskommunen Strömsund hänförs till zon 5. Jag vill nu uttrycka den förhoppningen, att departementet åtminstone söker tillgodose detta vårt ”minimiförslag” , när man gör sin överarbetning av transportstödspropositionen. Fp-regeringen föreslog att minimibeloppet för transportkostnader för att transportstöd skall kunna utgå höjs från 3 000 kr. till 10 000 kr. Jag har en viss förståelse för att de gångna årens inflation gör en höjning av minimibeloppet rimlig. Men jag vill ifrågasätta om inte minimibeloppet borde vara olika i zon 1-3 i jämförelse med minimibeloppet i zonerna 4-6. I zonerna 1-3 torde det genomsnittliga transportstödet vara omkring 20 96, vilket innebär att företaget normalt inte kan gå miste om ett större transportstöd än 2 000 kr. Jag skulle därför vilja föreslå att minimibeloppet, i varje fall i zonerna 4-6, sänks till 6 000 kr. Till sist vill jag ansluta mig till centerns reservation, där det yrkas på att transportrådet skall lokaliseras till Östersund. Riksdagen har ju fattat ett principbeslut att nya statliga organ bör placeras utanför Stockholmsregionen. Men varje gång detta löfte skall infrias av riksdag och regering är det nästan bara centerpartiet som står fast och föreslår lokalisering till annan lämplig ort. Jag kan inte finna annat än att Östersund vore en mycket lämplig lokaliseringsort för transportrådet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till centerns reservation och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Transportstödet till Norrland har fyllt och fyller fortfarande en viktig uppgift som stimulansmedel för näringslivet inom området. Även om det har ifrågasatts i ERU:s utredning och i diskussioner i främst sydligare delar av landet är det ostridigt att det i mycket hög grad har främjat näringslivet. Jag har själv direkta erfarenheter av att företag har etablerats i Norrland till följd av transportstödet. I än högre grad har detta medverkat till att behålla redan etablerad verksamhet, vilken — om stödet inte hade funnits — skulle ha drabbats av nedläggning eller flyttning till landets södra delar. På grund av transportstödet har, blygsamt bedömt, hundratals anställda kunnat behålla sina jobb. Redan för ett halvt år sedan utgick perioden för nu gällande regler för transportstödet. Den utvärdering som har skett i samband med revidering av reglerna har lett till att den proposition som vi behandlar i dag egentligen är försenad. Den avsågs att träda i kraft den 1 januari 1980. Detta tycks nu inte bli fallet. En majoritet inom utskottet begär en förnyad översyn med hänsynstagande till vissa motioner som väcktes i samband med propositionens avlämnande i våras och till motioner som väcktes vid detta riksmötes början. Jag finner den här handläggningen egendomlig eller rättare sagt helt onödig. Det borde i utskottet och i riksdagen finnas tillräckligt med insikt om vilka resurser samhället har i dag och om att man med dessa inte har stora möjligheter att ytterligare öka omfattningen av transportstödet i pengar räknat. Efter många års engagemang i den här frågan anser även jag att stödet borde ha fått en större omfattning när det gäller produktslag, zonindelning osv. Inom de knappa ekonomiska marginaler som har stipulerats för fortsatt transportstöd till Norrland har vi ändå lyckats skapa en markerad småföretagarprofil, som därmed ökar bredden och effekten av stödet. Några exempel: Den föreslagna förkortningen av bidragsgrundande sträcka, liksom höjningen av bidragsprocenten för de nordligaste kommunerna enligt Norrbottendelegationens förslag, innebär en så väsentlig förbättring att de bör genomföras snarast. Detsamma gäller sänkningen av den nedre viktgränsen för enskild sändning från 250 kg verklig bruttovikt till 100 kg fraktdragande vikt. Sänkningen medför att även sändningar med mycket låg vikt men med stor volym får transportstöd. Härigenom ökar antalet fraktstödsberättigade sändningar med ca 150 000 per år. Vad som är särskilt förvånande, för att inte säga anmärkningsvärt, är att kostnadskrävande motioner inlämnades vid höstsessionens början av partier som var medvetna om att de skulle ingå i den nya regeringen. Nog kan man ställa berättigade krav, men partier i regeringsställning bör då också vara medvetna om huruvida det är realistiskt att kunna genomföra dem. Den här bristande medvetenheten om förhållandet mellan berättigade önskemål och tillgängliga resurser anser jag vara den främsta orsaken till att våra företag i Norrland inte får den förbättring av transportstödet som skulle börja utgå redan den 1 januari 1980. Socialdemokraternas avslagsyrkande har givetvis också påverkat utskottets ställningstagande. Jag instämmer helt med landshövding Ragnar Lassinantti, som kallar den motionen för en politisk tragedi. Jag liksom han hoppas på en bättre bedömning av ledamöterna på Norrbottensbänken. Jag är, herr talman, inte heller säker på att anslaget alls har kunnat höjas när propositionen så småningom återkommer för förnyad behandling i riksdagen. Herr talman! I reservationen nr 1 har Eric Rejdnell och jag reserverat oss för att riksdagen redan i dag godtar propositionens förslag och att de motioner lämnas utan åtgärd som i allt väsentligt blivit tillgodosedda i propositionen samt avslår övriga motioner på sätt som vi föreslagit i reservationen under punkten nr 2. Jag yrkar sålunda bifall till reservationen.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

Herr talman! Det föreliggande utskottsförslaget innebär att hela frågan om ändring av reglerna för transportstödet återremitteras till regeringen för ytterligare överväganden. Skälet uppges vara att utskottet inte anser sig kunna godta vare sig de i propositionen framlagda förslagen eller motionernas yrkanden. Kraven i motionerna betecknas i flera fall som angelägna och välmotiverade, och man har anledning hoppas att dessa krav — jag tänker då närmast på dem som vi i vänsterpartiet kommunisterna har framfört i vår motion — beaktas i samband med den nya prövning som hela frågan kommer att bli föremål för. Vi vill från vpk:s sida framföra några synpunkter som bl.a. återfinns i vår motion 1978/79:152. Samtidigt som transportstödet betraktas som ett viktigt regionalpolitiskt instrument synes regeringen vilja använda detta instrument enbart för att utjämna konkurrensskillnaderna mellan företag i och utanför stödområdet. Från vårt partis sida anser vi detta synsätt vara alltför begränsat. De delar av landet som skall åtnjuta stödet har i själva verket på sikt goda förutsättningar att utvecklas i form av naturtillgångar av olika slag. Siktet måste vara inställt på att med hjälp av en offensiv och planmässig utveckling stoppa försöken till avveckling av hela landsändar. Men att reducera transportkostnadsskillnaderna mellan Norrland och övriga delar av landet kan ändå, liksom åtgärder för goda kommunikationer i allmänhet, vara nyttiga grepp om man vill åstadkomma en viss utjämning då det gäller förutsättningarna. Vad det gäller förslaget till utökning av antalet transportstödzoner från 3 till 6 utgår vi från att kommuner som har likartade förhållanden skall tillhöra samma zon. Det betyder att regeringen bl.a. bör beakta de synpunkter som vpk framfört i sin motion, dvs. att även Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk rimligen bör tillhöra stödzon 6. Norrbottendelegationen, som lämnat en hel rad förslag till främjande av näringslivet i länet, har kommit fram till att den kortaste bidragsgrundande sträckan bör sättas till 101 km. Att stödet därvid även kommer det lokala näringslivet till del kan inte vara någon nackdel, utan tvärtom tjäna en aktiv regionalpolitik. Vpk uttalar sitt stöd för det här förslaget, som ursprungligen framlades av Norrbottendelegationen, men vi är däremot tveksamma till den tanke som framförs i propositionen att jordbruksoch livsmedelsprodukter på avstånd under 251 km inte skall kunna få transportstöd. Det är ju ändå så att man i Norrbotten gör betydande ansträngningar för att utveckla sådan livsmedelsproduktion som trädgårdsodling och insjöfiske. Dessa lovvärda ansträngningar måste uppmuntras, och vid den av utskottet föreslagna översynen bör regeringen beakta bl.a. detta förhållande och medge transportstöd för här nämnda produkter även under 251 km. Herr talman! Det är enligt vår mening märkligt att sjötransporter undantagits från transportstöd med tanke på den utomordentliga betydelse som sjötransporter har för den långa Norrlandskusten men även för insjöhamnarna. Det förslag som framförts från moderathåll och centerpartihåll om att transportstöd även skulle utgå för virke vill vi i hög grad ifrågasätta. Läget är nämligen det, att det pågår en kamp om råvarorna från skogen mellan de stora företag som behöver dessa råvaror. Förslaget blir ännu svårare att förstå när strävandena måste gå ut på att trygga råvaruförsörjningen för den befintliga skogsindustrin och för den skogsindustri som vi hoppas få i inlandsregionen. Vad vi behöver är inte en uppmuntran att exportera bort virket på ett lättvindigt sätt, utan vi behöver just nu i stället en total och landsomfattande hushållningsplan för virket. Det skulle vara intressant att veta vad företrädare för de partier som motionerat i denna fråga egentligen har för grundargument för sitt förslag att stödet även skulle gälla virkestransporter. Jag skulle förstå förslaget om det gällde transporter internt inom de stödberättigade regionerna för att förse sågar i regionerna med virke. Men när stödet även skall gälla transporter till industrier i andra landsdelar, måste man sätta ett stort frågetecken för förslaget. Slutligen vill vpk framhålla det angelägna i att regeringen vid en kommande översyn också beaktar betydelsen av ett persontransportstöd i syfte att minska resekostnaderna för företag i norra Sverige. Resekostnaderna för dessa företag är flera gånger större än motsvarande kostnader för mellansvenska företag. Herr talman! Hela frågan om transportstödet gäller en strävan att förbättra arbetsmarknaden, inte minst i Norrlands inlandsregion. I detta sammanhang kan man inte komma ifrån det faktum att Jämtland, som har en rekordlåg förvärvsgrad — den är ungefär hälften av riksgenomsnittet — brottas med betydande sysselsättningsbekymmer. Staten har medverkat till att andra Norrlandslän fått statliga företag, och det är ju väl befogat, men så är inte fallet med Jämtland. Det finns bl.a. av den anledningen goda skäl att lokalisera det planerade transportrådet till Östersund. Från vpk:s sida stöder vi alltså utskottsförslaget om nya överväganden om transportstödets regler, och då det gäller frågan om transportrådets lokalisering vill vi i den röstning, som vi förutsätter kommer till stånd, från vpk-gruppens sida stödja reservation 2.

Herr talman! Trafikutskottet behandlar i sitt betänkande nr 5 propositionen om förändringar och förnyelse av transportstödet till Norrland och Gotland. Under den period som transportstödet funnits har det onekligen visat sig att stödet haft en positiv inverkan på näringslivet i Norrland och på Gotland. Utskottet finner därför att en fortsättning av transportstödet är både önskvärd och nödvändig. Utskottet har haft att behandla ett stort antal motioner, väckta såväl under den allmänna motionstiden i år som i anledning av propositionen. I många av motionerna föreslås förändringar i förhållande till propositionen — det gäller transportområdets indelning, förändring av viktgränser, transportsträckorna, bidragssatser osv. Jag vill gärna säga att många av dessa förslag innehåller vettiga synpunkter. Motiveringarna för de skilda förslagen ansluter i stort sett till de förslag som Norrbottendelegationen och länsstyrelserna i de berörda länen jämte andra organ — som handelskammaren — har givit uttryck för. Motionärerna vänder sig främst mot föredraganden i propositionen, som enligt deras mening har framfört synpunkter som inte går tillräckligt långt och som avviker från remissyttrandena. Men skulle utskottet ge sig till att biträda alla dessa förslag, utöver propositionens förslag, skulle det få ekonomiska konsekvenser, vilkas verkningar man i dag inte kan överblicka. Det ekonomiska klimatet i vårt land är som bekant i dag sådant att det inte ger utrymme för några ytterligare långtgående ekonomiska åtaganden. Utskottets majoritet har funnit att det uppenbarligen föreligger ett behov av förändringar av de i propositionen framlagda förslagen. Mot bakgrund av vad som anförts i betänkandet har utskottet inte varit berett att biträda vare sig de i propositionen framlagda förslagen eller motionsyrkandena. Utskottet föreslår därför att berörda frågor ytterligare övervägs inom regeringens kansli samt att de motioner som väckts vinner beaktande. I avvaktan härpå föreslår utskottet att de nu gällande reglerna för transportstödet till Norrland skall äga fortsatt giltighet. Vi har inte gjort några tidsangivelser, men vi har sagt att vi finner det angeläget att behandlingen sker så snabbt som möjligt — vi förutsätter att den äger rum under våren. När det gäller stödet till Gotlandstrafiken har utskottet inte haft några delade meningar utan tillstyrkt propocitionens förslag. Jag skall inte ge mig in på några långtgående kommentarer av de synpunkter på propositionen och utskottets betänkande som framförts här tidigare. Låt mig bara säga några ord till Rolf Sellgren. Han sade att han inte tror att anslaget alls kommer att ha kunnat höjas, när ärendet kommer tillbaka till riksdagen igen. Jag förutsätter inte heller att det kommer att höjas, men utskottet förutsätter att man inom den ram som propositionen föreslår kanske kan göra vissa förändringar som bättre gagnar vissa regioner och vissa delar som berörs av förslaget. Till centerpartiets företrädare som tog upp transportrådets placering vill jag säga att anledningen till att utskottet inte föreslår någon förändring är att vid det tillfälle då beslutet fattades om att transportrådets verksamhet skall förläggas till Stockholm ansågs det att transportrådets samordnande funktion skulle må väl av att snabbt kunna komma i kontakt med andra myndigheter som direkt berörs av transportrådets verksamhet.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
Herr talman! Den enda motiveringen för att utskottsmajoriteten inte kunde behandla propositionen nu utan såg sig föranlåten att av departementet begära en överarbetning var att det hade kommit så många motioner med förslag till bra förändringar, sade Wiggo Komstedt. Ja, Wiggo Komstedt, vilka propositioner brukar föranleda motionsförslag som inte är vettiga? Det är alldeles självklart att det i samband med propositioners avlämnande framförs många förslag motionsvägen som är behjärtansvärda och väl grundade. Men i detta sammanhang liksom i andra liknande sammanhang görs en avvägning mellan önskemål och ekonomiska resurser. Den beskrivning som Wiggo Komstedt gav bekräftar min bedömning, att utskottsmajoriteten varit tvehågsen. Det är ganska ovanligt, och det måste ha varit ett tämligen kraftlöst utskott som inte har kunnat ta ställning till motioner utan velat översända dem till departementet för att få hjälp med bedömningen. Wiggo Komstedt påstod att jag hade sagt att anslaget inte kommer att ha höjts, när propositionen kommer tillbaka till riksdagen. Jag sade så här: Jag är inte heller säker på att anslaget har kunnat höjas, när propositionen så småningom återkommer. Det kan förhoppningsvis bli några marginella förändringar men inga stora. Men, Wiggo Komstedt, som ju själv räknade med att det inte skulle kunna bli någon förändring på anslagsnivån, tala om för mig vilka förändringar, baserade på de motioner som avlämnats, som man kan göra i den här propositionen utan att de verkar kostnadshöjande!
Herr talman! Till Wiggo Komstedt: Kravet på att transportrådet skall placeras i Östersund är inget nytt krav från centerpartiet — det är ett upprepat krav. Vi tycker att det är helt berättigat. När man har möjlighet att sprida och decentralisera verksamhet skall man ta den möjligheten. Transportrådet utgör en sådan realitet som skulle kunna bevisa att man menar vad man säger.

Herr talman! Låt mig säga till Rolf Sellgren att det är ovanligt att en proposition av den storlek som det här handlar om föranleder så många motioner och totalt 62 olika yrkanden. En proposition som föranleder så många yrkanden måste uppenbarligen vara dåligt förberedd och dåligt genomarbetad. Vi har funnit att det bästa är att låta departementet göra de förändringar som behövs. Det är inte uttryck för någon tvehågsenhet. Här har frågats vilka förändringar som inte skulle innebära några merkostnader. I motionerna som vi skickar med finns en lång räcka av förslag och yrkanden som vi vill att departementet skall ta skälig hänsyn till. Att vissa gränser, enligt dem som kan bedöma det här bättre, måste ändras behöver icke betyda att det måste kosta mera pengar. Det är inte alltid nödvändigt. Till Karin Israelsson vill jag säga att jag inte sade att detta var ett nytt centerkrav. Jag sade tvärtom att det funnits yrkanden om samma sak tidigare, men att utskottet inte hade funnit någon anledning att ändra den uppfattning det tidigare framfört. Jag förstår att centern följer upp det här yrkandet. Utskottet tycker att det finns en mycket stark saklig motivering för att bibehålla sin uppfattning från tidigare.
Herr talman! Det är inte alls ovanligt att det väckts många motioner med anledning av en proposition av den här arten, där det finns så starka regionalpolitiska intressen. Vad som är anmärkningsvärt — det nämnde jag också i mitt anförande — är att ett av de mest kostnadskrävande motionsyrkanden som ställts i samband med den här propositionen gjordes i början av detta riksmöte av ett parti som visste att det skulle ingå i regeringen. Om man räknar in vad transportstödet för massaved och liknande skulle kosta uppgår förslagen i centermotionen till 110-115 milj.kr. Det ligger nära den summa förslagen i propositionen i dess helhet i nuvarande skick omfattar. Det är verkligen anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag har motiverat varför vi vill skicka tillbaka den här propositionen för överarbetning. Jag tycker inte det finns anledning upprepa det. Jag försvarar inte alla yrkanden i de olika motionerna. Men den totalbild motionerna ger gör att vi vill ha en ny, genomgripande syn på transportstödet. Jag vidhåller mitt tidigare påstående att en proposition som föranleder så många yrkanden från dem som är inblandade icke är speciellt väl förberedd och genomarbetad. Nu får ju även de som Rolf Sellgren åberopar i regeringen chansen att anlägga andra synpunkter på detta. Den möjligheten fanns ju inte tidigare.

Herr talman! Sedan jag nu lyssnat på det här lilla grälet mellan företrädarna för de tre regeringspartierna skall jag utveckla den socialdemokratiska synen på transportstödet och vad vi förväntar av ett nytt förslag, som vi räknar med skall komma mycket snabbt. Det är naturligtvis ingen som ifrågasätter att transportstödet varit en viktig del av regionalpolitiken på grund av den utjämning det åstadkommit av kostnaderna för de långa transportavstånden. Men samtidigt måste man konstatera att de senaste årens olika utvidgningar har skapat ett mycket svåröveröverskådligt och byråkratiskt system för beräkning av stödet. Som exempel kan nämnas att med de ytterligare utvidgningar som nu föreslås och som endast skulle förbättra stödet med 14 milj.kr. kommer enbart den föreslagna sänkningen av viktgränsen från 250 till 100 kg att öka antalet stödberättigade sändningar med 150 000 till närmare 600 000 per år. Det här skapar helt naturligt ett omfattande administrativt krångel både för transportrådet och för de företag som söker stöd. Fortsätter det på detta vis kommer för varje år större och större belopp att gå åt för att administrera stödet. Därför, herr talman, är det mycket angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att med mer generella medel, i likhet med vad som skett inom teletaxeområdet, skapa en rättvisare kostnadsfördelning. Dessa tankegångar tas inte alls upp till övervägande i denna proposition. Det är givetvis att beklaga, för vi måste på ett varaktigt sätt neutralisera Sveriges extrema utseende på transportområdet. Statsmakternas långsiktiga ansträngningar måste därför inriktas på en trafikpolitik som medger generellt förbättrade kommunikationsbetingelser för befolkning och näringsliv i Norrland. Målet måste vara att generellt reducera avståndets inverkan på personoch godstaxor till och från Norrland och samtidigt medge en bättre transportstandard över huvud taget i befolkningsoch näringslivssvaga områden. Det här har också framhållits av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Det är alltså nödvändigt att på sikt åstadkomma en radikalt förändrad syn på kommunikationernas roll i regionalpolitiken. Från socialdemokratiskt håll delar vi till fullo länsstyrelsernas uppfattning i detta avseende. Herr talman! Det nu föreliggande förslaget innebär också risk för försämringar i flera avseenden. Genom den föreslagna zonindelningen kommer exempelvis Arjeplogs, Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner i strykklass. Den föreslagna höjningen av det sammanlagda bidragsgrundande beloppet från 3 000 kr. till 10 000 kr. kommer att drabba många små företag. Till detta kommer — som tidigare nämnts — att det motionsledes har framförts närmare 60 förslag till förändringar i propositionen. Det enda rätta i detta läge är alltså, som vi socialdemokrater föreslår i vår motion, att riksdagen avvisar det föreliggande förslaget och begär att regeringen snarast inkommer med ett nytt förslag. Detta vårt förslag har också en majoritet i utskottet ställt sig bakom. En mycket betungande utgiftspost för företagen i Norrland är också persontransportkostnaderna. Undersökningar, som Norrbottendelegationen låtit utföra, visar att dessa kostnader är tre gånger så höga för företag i jämnhöjd med Sollefteå som i Stockholm. För företag norr om Skellefteå är de fyra gånger så höga vid samma jämförelse. Ett persontransportstöd skulle alltså innebära omfattande kostnadsminskningar. Därför anser vi från socialdemokratiskt håll att man omgående bör pröva ett persontransportstöd i huvudsak enligt Norrbottendelegationens förslag. Så några ord om ett sjötransportstöd. Jag tror att tiden nu är mogen för att snabbt utreda frågan om ett sjötransportstöd i vårt land liknande den finska modellen. Därmed får man också likartade regler för sjöfarten i hela Bottenviken. Den nuvarande och förväntade situationen på energiområdet motiverar en sådan utredning. Herr talman! När vi nu får tillbaka ett nytt förslag till transportstöd, så förutsätter vi från socialdemokratiskt håll att de synpunkter jag framfört här i dag blir beaktade. Ett nytt förslag bör givetvis läggas senast under våren, så att de nya reglerna kan träda i kraft så snabbt som möjligt och senast den 1 juli 1980.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
Herr talman! På en enda punkt vill jag ställa några frågor till Olle Östrand. I hans anförande nu liksom i socialdemokraternas motion talas det om generella medel som skall sänka transportkostnaderna för företag i Norrland. Det är en av de mera förbluffande omsvängningarna i socialdemokraternas uppfattning. Socialdemokraterna har alltid talat för selektiva åtgärder, och så är ju också det nuvarande transportstödet utformat. I sitt anförande upprepade emellertid Olle Östrand tre fyra gånger kravet på generella medel. Jag vill att Olle Östrand svarar på två frågor. För det första: Kan Olle Östrand ge ett exempel på hur detta generella stöd skall se ut? Något sådant besked ges inte i er motion, som på denna punkt är synnerligen svävande. För det andra: Den socialdemokratiska gruppen förväntar sig att propositionen kommer tillbaka överarbetad. Kräver ni att den då skall presentera selektiva eller generella åtgärder?

Herr talman! Helt följdriktigt har vi i vår motion inte tagit upp några detaljerade förslag när det gäller de generella medel som bör tillgripas. Om herr Sellgren hade lyssnat bättre på mitt anförande, hade han kanske inte behövt ställa dessa frågor. Jag sade att statsmakternas långsiktiga ansträngningar måste inriktas på en sådan trafikpolitik som ger generellt förbättrade kommunikationsbetingelser för befolkning och näringsliv i Norrland. Det gäller att skapa bättre betingelser för de människor som bor i Norrland och har långa avstånd — alltså inte bara för företagen utan generellt för befolkningen i Norrland. Ett exempel på hur man har kunnat åstadkomma en utjämning är teletaxeområdet. Rolf Sellgren är naturligtvis besviken över att riksdagen inte har godtagit propositionen. Efter vad jag förstår har Rolf Sellgren själv medverkat till den. Men har man medverkat till ett så här dåligt förslag, måste man väl också finna sig i att riksdagen återförvisar det och förväntar sig ett bättre förslag.
Herr talman! Jag konstaterar att Olle Östrand fortfarande är lika svävande när det gäller dessa frågor. Vad han menar med generella åtgärder vill han exemplifiera med teletaxan. Men skulle vi sänka godstaxan generellt inom Norrland, skulle det bli helt andra kostnader, Olle Östrand. Vidare tycker jag inte alls att denna proposition är dålig. Propositionen är inom ramen för de medel som var möjliga att tillgå utomordentligt väl disponerad. Den inriktar sig i synnerhet på de mindre företagens behov. Det är väsentligt för den norrländska företagsamheten att man satsar på de mindre företag som har möjlighet att växa. Den fördröjning som ni nu åstadkommer gagnar inte alls näringslivet i Norrland. Det får vänta ytterligare en tid. Tänk på detta och begrunda det litet grand.
Herr talman! Jag vill till herr Sellgren säga att han inte alls behöver sväva i tvivelsmål om var socialdemokraterna står när det gäller regionalpolitiken. Transportstödet är en del av regionalpolitiken, och under den senaste treårsperioden har vi inte i vårt land haft en regionalpolitik värd namnet. Flyttbussarna har gått i en allt stridare ström söderut, och Norrland har uttunnats medan Stockholms befolkning, om jag inte är alldeles felunderrättad, har ökat med 20 000 människor. Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på denna utveckling och vill på allt sätt försöka förbättra regionalpolitiken i linje med de mål vi satt upp. Transportstödet är en viktig del i regionalpolitiken. Kan vi få ett nytt förslag, som tillgodoser våra önskemål på det området, har vi, Rolf Sellgren, förutsättningar att få ett mycket bättre transportstöd än vad det förslag som vi nu behandlar skulle ge. Därför förutsatte jag i mitt anförande att de socialdemokratiska synpunkterna så snabbt som möjligt kommer att tillgodoses när förslaget i propositionen, som vi förutsätter, kommer tillbaka i bearbetad form. Då får vi ett mycket bättre transportstöd än vad vi har f.n.

Herr talman! Vi har nu under en stund diskuterat transportstödet till Norrland, och många intressanta synpunkter har anförts i samband därmed. I det betänkande som vi nu behandlar berörs emellertid också frågan om transportstödet till Gotlandstrafiken.

Utskottet anför nu när det gäller tillämpningen av vägprincipen att denna i enlighet med propositionens uttalanden får betraktas som genomförd. Detta uttalande är enligt min mening fotat på felaktiga premisser. Vägprincipen är genomförd i godstrafiken men inte i persontrafiken. Utskottet hänvisar f. ö. i sitt betänkande till att priserna i persontrafiken har sin utgångspunkt i SJ:s taxor. Detta system har i och för sig medfört stora förbättringar i prissättningen men kan knappast sägas vara i överensstämmelse med den tänkta vägprincipen. För det första får bilen i detta system inte samma användbarhet i Gotlandstrafiken som vid färd på allmän väg i övriga delar av landet. Bilförare har ju att lösa såväl ”järnvägsbiljett” för sin person som ”personbilsbiljett” för bilen. För det andra utgår inte den speciella Gotlandsrabatten till fastlänningar som besöker Gotland, varför deras resor blir åtskilligt dyrare. Detta kan givetvis inte anses vara i linje med vägprincipen, då ju kostnaderna för bilresa på väg i allmänhet inte är olika stora beroende på mantalsskrivningsorten. Som anförs i betänkandet sker emellertid en förbättring i det sist nämnda avseendet i och med att lika pris införs under lågsäsongen från den första december till den 31 maj. Vi hälsar detta med tillfredsställelse och betraktar det som ett steg på vägen mot likapriser året runt och därmed som en bit i pusslet att åstadkomma vägpriser även i persontrafiken. När det gäller frågan om införande av genomgående taxor i Gotlandstrafiken hänvisar utskottet till en aviserad utredning angående bl.a. möjligheterna att åstadkomma en så långt möjligt gemensam tågoch busstaxa. Utskottet skriver: ”Även taxorna i Gotlandstrafiken torde i princip komma att beröras av utredningens arbete.” Detta är tacknämligt, men utskottet aviserar inte någon egen åtgärd för att åstadkomma detta resultat. Jag vill i samband med detta ställa en fråga till utskottets talesman: Är skrivningen enbart att betrakta som ett allmänt uttalande, eller kommer t.ex. motionen 2517 att överlämnas till utredningen eller frågan på annat sätt att aktualiseras av utskottet? Beträffande taxorna i flygtrafiken på Gotlandslinjerna finns det åtskilliga problem. Linjeflygs s.k. lågprissatsningar har i liten utsträckning kommit Gotlandslinjerna till del. Man kan se det, om man läser tidtabellerna. I tabellerna för övriga delar av landet är det mycket rött, medan det är litet rött i Gotlandstabellen. Vidare har de ordinarie priserna under oktober höjts med närmare 12 96. Ett problem är också att samordningen mellan flygoch färjetrafiken inte fungerar tillfredsställande. Det reducerade priset på flyget gäller enbart turoch returresor, vilket innebär att det reducerade priset på flyget inte kan utnyttjas om man exempelvis önskar färdas med flyg Visby-Stockholm men använda båt vid återresan till Visby. Detta är ett problem som vi från gotländsk sida har arbetat mycket med. Utskottet uttalar när det gäller flygtrafiken att man förutsätter att ”utvecklingen i fråga om trafikens utformning m.m. även i fortsättningen uppmärksamt följs av regeringen med vederbörligt hänsynstagande till regionalpolitiska och andra synpunkter av det slag motionärerna omnämnt”. Min förhoppning är att man i regeringskansliet uppmärksammar denna skrivning. Ett faktum är ju att gotlänningarna är ojämförligt mer beroende av flyget än befolkningen i någon annan del av landet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det är inte min avsikt att förlänga denna sena debatt, men jag har funnit anledning att i några avseenden förtydliga vad jag sade beträffande virkestransporter. Timmer kan användas som massaved då priserna på massa går upp. Erfarenheten visar att man då, i trängtan efter att förse massaindustrierna med råvaror, bortser från att virket har sågtimmerdimensioner. Vi har här i landet 3 400 sågar. Av dessa är en del små, men belägna just i inlandsregionen, som är i behov av detta stöd. Det vore tacknämligt om vi kunde finna en form för transportstödet som hjälper dessa industrier i inlandet att få en sänkt kostnad när det gäller tilltransporten av virke, råvaror. Det bör nog betänkas i samband med att det görs en översyn. Men jag vill påminna om att det här i landet pågår en jakt på virke, virke av alla slag. Det är finansiella problem som vi här har. Det vore därför, som någon sade, slöseri att använda dessa medel till att stödja fråntransporter av virke till exempelvis avlägsna mellansvenska sågar ellert.o.m. andra länder. En uppmuntran av detta vore enligt vårt sätt att se felaktig. Jag vill också innan jag slutar uttala förvåning över att Rolf Sellgren säger att återremissen är någonting negativt. Jag tycker det är positivt att man tar hänsyn till en rad goda förslag som har lagts fram i motionsform och att man förstår att dessa verkligen kan bearbetas ytterligare. Och det går att göra transportstödet till ett betydligt effektivare medel i regionalpolitiken än vad det har varit. Det hoppas vi skall ske genom en överarbetning och ett nogsamt övervägande av de många förslag som här har framlagts i motioner och som även finns i propositionen.

Herr talman! Sven Henricsson ifrågasatte vissa centermotioner med krav på transportstöd för virke, och han har även förklarat att virket kan vara praktiskt taget vad som helst. Vad centermotionären menade var att det inte gällde virkestransporter utan massaved. Och den som har motionerat i denna fråga är väl insatt i förhållandet när det gäller skillnader mellan virke och massaved och har nogsamt penetrerat detta med dem som är berörda. I Norrlands inland är faktiskt situationen på många ställen sådan att de höga fraktkostnaderna gör att avverkningarna medför en förlust för skogsägarna. Detta i sin tur innebär naturligtvis att man inte avverkar. Å andra sidan är det av sysselsättningsskäl viktigt att vi får i gång avverkningen i dessa områden. Men då krävs det ett stöd i någon form. Motionären föreslår ett transportstöd. En annan väg kan vara att man ger gallringsstöd. Jag vill inte ta ställning till vilken metod som är den bästa, utan jag vill bara understryka hur angeläget det är med en stödform av något slag för att man skall få i gång dessa avverkningar. Vi behöver dem för att ge befolkningen där arbete, och vi behöver dem för att ge sågverken virke och massafabrikerna massaved. Naturligtvis vill vi också att de råvaror som vi producerar i Norriands inland skall förädlas på platsen. Men för dagen har vi inte de förädlingsställena, utan vi måste ta hänsyn till de industrier i kusttrakterna som är i starkt behov av massaved. Herr talman! Till sist får jag än en gång uttrycka förhoppningen att kommunikationsdepartementet snabbt återkommer med ett nytt förslag till transportstöd och att man där beaktar också de synpunkter som jag på centerpartiets vägnar har framfört.
Herr talman! Jag vill bara ställa en kort fråga till Karin Israelsson: Vem är det som avgör om rundvirket är av massavedskaraktär eller om det är sågtimmer? Jag har också sysslat med transport av virke och har den erfarenheten att det är säljaren som beroende på marknaden bedömer huruvida han skall låta sälja virke ur sin skog som massaved eller som sågtimmer. Det är alltså en prisfråga, en fråga om marknaden. Därför har jag sagt att vi skall tänka oss för, Karin Israelsson, så ait vi inte med dessa åtgärder motverkar ändamålet med och tanken bakom åtgärderna, nämligen en lokalisering och en förstärkning av regionalpolitiken i vårt eget inland. Det är det vi skall se upp med och se till att bidraget får sådana former att det stimulerar just detta. Något mer har jag inte velat göra gällande med mitt inlägg beträffande massaved och timmer.
Herr talman! Jag håller med Sven Henricsson när han säger att det är den som levererar som bedömer om det är massaved eller timmer och att det är ekonomiska skäl som avgör. Dagens situation i exempelvis Sorsele är den att man själv får betala, om man skall leverera massaved, och det har gjort att avverkningarna har uteblivit. Jag har inte tagit ställning för att det skall vara med hjälp av transportstödet som detta skall förändras, utan jag tycker att det är en öppen fråga. Någonting måste göras, och Jan-Ivan Nilsson, som står som första namn under motionen, har gjort den bedömningen att det är fullt tänkbart med ett transportstöd.
Herr talman! Jag skall bara svara på de frågor som Torsten Gustafsson ställde angående utformningen av stödet till Gotlandstrafiken. De problemställningar som Torsten Gustafsson tar upp förutsatte vi skulle åtgärdas redan i och med att utskottet och sedermera riksdagen fattade beslut med anledning av den trafikpolitiska propositionen. Kommunikationsministern har också helt nyligen givit uttryck för att så skulle ske. Direktiven är klara. Jag vågar inte säga om utredningsman har tillsatts, men om så inte är fallet förutsätter jag att det kommer att ske inom den närmaste tiden.
Herr talman! Jag tackar Wiggo Komstedt för svaret på mina frågor. Vi ägnar oss ofta endast åt landtrafiken med bil, buss och tåg och glömmer lätt färjetrafiken. Det är därför tillfredsställande att man nu tänker sig att vid behandlingen av frågorna om genomgående taxor också ta med färjetrafiken.

Herr talman!

Vad vi framför allt oroas av i detta och andra ärenden som gäller ingrepp eller förändringar i naturen är det sätt som man ofta går till väga på för att motivera sådana åtgärder. Det är den försåtliga steg-för-steg-taktiken som ofta används. Man förtiger vissa fakta, snedvrider dem eller använder felaktiga uppgifter. Det är sättet att inte redovisa tidigare ingrepp och deras omfattning, sättet att över huvud taget från exploatörers och statsmakters sida förfuska miljöbevarandets tanke och idé, som har gjort miljövårdsopinionen allt vaksammare. Det är också denna miljövårdsopinion i form av Älvräddarna och en del av lokalbefolkningen runt Stora Sjöfallet som gjort mig uppmärksam på farorna i tidigare sammanhang och som nu återkommit i det aktuella fallet.

Utskottet har ganska ingående redogjort för tidigare riksdagsbehandling och sakförhållandena angående de s.k. turisttappningarna. Jag har inget att invända mot vad som där sägs mer än i ett par avseenden. För det första har utskottet tydligen utan närmare undersökningar accepterat uppgifter från naturvårdsverket om att tappningarna skulle vara av ringa betydelse för turism, landskapsbild och naturvård. För det andra har utskottet tydligen godtagit uppgiften om att endast ett hundratal turister årligen skulle besöka Stora Sjöfallet för att se det i aktion. Jag har via Älvräddarna och lokalbefolkningen erhållit helt andra uppgifter, nämligen att besöksfrekvensen vid Stora Sjöfallet inte uppgår till omkring 100 personer utan till 3 000 å 3 500 personer per år, ja, att dett.o.m. kan röra sig om uppemot 5 000. På de turistanläggningar som finns har man uppskattat antalet dygnsgäster till ca 1 500 per år, och från flera anläggningar gick flera extraturer varje vecka till Stora Sjöfallet under sommaren 1979. Vattenfall och naturvårdsverket har tydligen inte bemödat sig om att diskutera den här frågan med lokalbefolkningen och de miljövårdsintressen som finns i det berörda området. Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag om att det som återstår av Stora Sjöfallet i form av s.k. turisttappningar skall upphöra och att de pengar som beslutats för detta ändamål skall användas till en fond och andra naturvårdsoch turistbefrämjande åtgärder. Det förslaget bör mot bakgrund av knapphändiga och felaktiga uppgifter och därav följande felaktiga värderingar inte genomföras. Förslaget återspeglar möjligen något av de problem som naturvården har när det gäller att erhålla pengar för sin verksamhet, men de bör inte få lösas på detta sätt. Herr talman! Ärendet bör enligt vpk:s mening återremitteras till utskottet för att vi skall få ett fullständigare och — vill jag påstå — riktigare underlag. Dessutom vore det rimligt att avvakta ärendets behandling vid vattendomstolen, där det enligt uppgift skall prövas den 6 februari 1980. Det finns enligt min mening även andra orsaker än dem jag nämnt som gör att ärendet inte borde avgöras nu. Det gäller negativa miljöeffekter i form av igenslamning och påväxt av vegetation samt effekter på fisket i sjön Langas, som enligt den bofasta ortsbefolkningen och samerna — som är beroende av fisket — troligen kommer att försämras. Jag har, med vad jag nu har sagt, i och för sig inte velat rikta någon anmärkning mot utskottet för vad man sagt i sitt ganska utförliga betänkande, utan mer velat uppmärksamma vad man inte sagt och vad som uppenbarligen är felaktigt i beslutsunderlaget, dock utan utskottets egen förskyllan. Jag hoppas givetvis att utskottets ledamöter och övriga kammarledamöter anser sig kunna biträda det yrkande jag härmed vill framställa: Jag yrkar att ärendet återförvisas till jordbruksutskottet för ytterligare beredning. Om kammaren inte skulle bifalla yrkandet om återförvisning yrkar jag i andra hand att riksdagen avslår motionen 754.

Jag vill gärna säga att jag har förståelse också för detta. Jag menar inte att man skall försöka missbruka rätten att återförvisa ärenden till utskott.

Herr talman! Låt mig framhålla att riksdagen inte kan föreskriva hur turisttappningarna i Stora Sjöfallet skall gå till. Det är på regeringen det kommer an att fastställa villkor härför och alltså även att ändra dem. Vad vi här säger är för den skull inte betydelselöst, eftersom det kan tjäna som en viss fingervisning för vederbörande regering. Naturvårdsverket har gjort en utredning av de förhållanden som påverkar och påverkas av tappningarna. Därvid har verket vägt mot varandra fiskets, båtfartens, landskapsbildens och turismens intressen, naturvetenskapliga skyddssynpunkter inte undantagna. Det kan f. ö. i sistnämnda sammanhang förtjäna påpekas att stora tappningar kan vara direkt negativa när det gäller att skapa så konstanta förhållanden att en ny och om möjligt hög produktion kan utvecklas i vattnen. Verket har också diskuterat fördröjningseffekterna i fråga om tiden till dess full effekt nås i Stora Sjöfallet sedan en tappning från Suorvamagasinet skett. Man har kommit fram till att om full effekt skall nås vid de olika fallen kan man täcka in endast ett veckoslut eller möjligen två, om man bygger en spardamm ovanför falltröskeln i Kårtjejaure. En sådan damm skulle medföra vissa fördelar för fisket uppe i Kårtjejaure men samtidigt kräva ytterligare ingrepp i nationalparken, som sannerligen är tillräckligt misshandlad redan nu. Tore Claeson är orolig för för att vi i utskottet handlagt den här frågan på felaktiga premisser, främst beträffande det antal turister som skulle få glädjen att se fallen i deras ursprungliga mäktighet. Jag erkänner villigt att det är stor skillnad mellan hans siffror och dem som utskottet fått av naturvårdsverket. Tore Claesons argumentation för en återremiss till utskottet är bestickande, men jag kommer trots detta att yrka på bifall till utskottets förslag, därför att de siffror som här har nämnts ändå bara är en liten detalj i det stora sammanhanget. Jag kan inte se att någonting skulle vara att vinna på att återförvisa frågan till ny utskottsbehandling. F.n. gäller särskilda villkor för turisttappningarna. Utskottet har mot bakgrund av tillgängligt material funnit att starka skäl talar för en omprövning av ifrågavarande villkor. Härvid utgår vi ifrån att de olika besökssiffrorna, Tore Claesons och utskottets siffror, kommer att analyseras och att samråd sker med länsstyrelse och kommuner liksom med berörda samebyar. Man får väl också förutsätta att vid omprövningen kontakt tas med företrädare för fisket och turismen, för älvräddarorganisationer, för vetenskapen m.m., så att — som utskottet uttalat — alternativa möjligheter att gottgöra de intressen som skadats i samband med vattenkraftsutbyggnaden kan komma under övervägande. Som ett exempel på sådana alternativa möjligheter må nämnas en komplettering av den lokala tillrinningen till ett relativt konstant vattenflöde om ca 20 m?/sek. Det är med andra ord en ytterligt mångsidig prövning som skall till innan tappningsvillkoren ändras. Låt mig till sist fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att om regeringen av denna prövning drar slutsatsen att de regelbundna turisttappningarna kan upphöra, dessas slopande inte innebär någon oåterkallelig förlust. Utskottet uttalar nämligen att tappningar vid enstaka tillfällen skall kunna genomföras. Därför, herr talman, yrkar jag härmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först säga att jag gärna vill understryka Hans Wachtmeisters uttalande att vad vi säger här i riksdagen inte är betydelselöst. Det måste ju vara någon mening med att riksdagen behandlar olika frågor och att vi tar ställning eller uttalar oss i en viss riktning. Det är just med tanke härpå som jag befarar att det ställningstagande som kan utläsas ur ett bifall till utskottets förslag kan komma att tolkas så, att väsentliga förändringar av de rådande förhållandena däruppe kommer att göras. Utskottet skriver: ”Med hänsyn till de uppgifter som framkommit rörande turisttappningarna i Stora Sjöfallet finner utskottet för sin del att starka skäl föreligger för en omprövning av tappningsvillkoret.” Detta skulle alltså innebära en förändring av de nuvarande förhållandena.

Jovisst, men det har jag inte alls bestritt. Jag framhöll tvärtom att också det motsatta förhållandet, nämligen stillastående vatten, kan vara mycket negativt för fisket och fiskens fortplantning, något som Hans Wachtmeister också väl känner till såsom sakkunnig på området. De siffror som har nämnts är ändå, säger Hans Wachtmeister, även om det är stor skillnad mellan dem, bara en liten del i det stora sammanhanget. Ja, men bakom den lilla delen, de här siffrorna, döljer sig människor. Det är inte betydelselöst om man som beslutsunderlag felaktigt använder siffran 100 personer, medan det i verkligheten kanske rör sig om uppemot 5 000 människor. Det får då ganska stor betydelse när det gäller att behandla sakförhållandet. Jag förutsätter givetvis också att kontakter fortsättningsvis, oavsett ärendets utgång i dag, kommer att tas mellan olika intressen och med människorna själva. Jag vill påminna om att det för det mesta finns en allmän benägenhet att alltför sent ta kontakt med de människor som berörs i de här sammanhangen.
Herr talman! Jag har ingenting att invända mot det Tore Claeson sade. Jag tror att vi är överens i det mesta här. Vi är båda oroliga, men vi kanske ser på framtiden på litet olika sätt. Det är bara en sak till som jag skulle vilja säga: Tore Claeson kanske också borde se på siffrorna med viss skepsis. Det gäller främst när han talar om hur många tusen människor som hade kommit dit med busslaster osv. Vi vet inte —i varje fall har vi inte haft tillgång till den statistiken i utskottet — hur många av dessa människor som kommit enbart för att se på Stora Sjöfallet och hur många som kommit därför att det är en bekväm inkörsport till hela Lappmarken just där uppe. Det är en sådan sak som jag menar att regeringen skall beakta och analysera vid den omprövning som vi förordar.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag inte har talat om några busslaster, utan vad jag har sagt är att det varje vecka under sommaren gick transporter av olika slag — med båt företrädesvis — med människor som ville besöka Stora Sjöfallet. Det var huvudsakligen från två platser som de där transporterna gick, nämligen från Björkudden och från Saltoluokta.

Herr talman! Låt mig först instämma med Hans Wachtmeister i hans inlägg här. Jag har alltså väckt den motion som vi nu behandlar i jordbruksutskottets betänkande nr 12. Jag kan, herr talman, glädja mig åt någonting så ovanligt här i kammaren som att motionen i både sak och princip blivit tillstyrkt i utskottet. Det är emellertid inte alls märkvärdigt att utskottet har behandlat motionen så positivt. Det rör sig om användningen av den resurs som under de senaste åren — och speciellt på senaste tiden — blivit särskilt värdefull och fokuserad, nämligen energi. Då visar det sig att vi i Stora Sjöfallet i Stora Lule älv bokstavligen talat slösar bort energi. Det är inhemsk energi i form av vattenkraft till ett värde av 1,5 milj.kr. per år som går förlorad i de s.k. turisttappningarna. Vad Tore Claeson nu försöker ifrågasätta är riktigheten i de uppgifter som Vattenfall och naturvårdsverket lämnar om besöksantalet däruppe. Meningen med dessa turisttappningar var — och är fortfarande, antar jag — att skapa underlag för turistnäringen i området. Vattenfall och naturvårdsverket uppger att knappt 100 personer om året ser dessa turisttappningar under de fyra dagar som det pågår. Utslaget per åskådare blir detta 15 000 kr. Man tappar här alltså ut vatten — en värdefull energi som tillspilloges för sitt egentliga ändamål — till ett värde av 15 000 kr. per åskådare.

Denna verksamhet har nu alltså pågått i fem år, sedan Vattendomstolen fällde sitt utslag och fastslog att man på prov skulle möjliggöra detta evenemang för turistnäringen. Vi kan räkna vidare i Tore Claesons siffror. Säg att dessa busslaster verkligen skulle ge åskådare till fallen och att det finns någon sanning i de uppgifter som Tore Claeson säger sig förmedla från ortsbefolkningen! Säg att det är 3 000 personer som ser på dessa tappningar! Kostnaden blir då 500 kr. per person. Vid en hastig beräkning finner jag att 500 kr. motsvarar 16 å 17 biljetter på Dramaten. Det är alltså en ganska avsevärd attraktion som man här bjuder. Och det rör sig fortfarande om energi, en produkt vars värde vi så småningom kanske inte ens kan mäta i pengar. Vad jag velat åstadkomma med min motion är att fästa uppmärksamheten på detta, som jag tycker, energislöseri, samtidigt som jag föreslår — märk väl! — att motsvarande summa, 1,5 milj.kr. per år, skall användas till nationalparkerna däruppe. Jag föreslår en bättre användning av dessa pengar, som då Vattenfall får lov att betala. Använder man vattenkraften får man in dessa 1,5 milj.kr., och då bör man rimligen kunna lägga de pengarna så att de blir till verkligt gagn för turistnäringen. Man har alltså konstaterat att turisttappningarna inte dragit människor i den utsträckning som man hade trott. Jag håller mig fortfarande till de uppgifter som naturvårdsverket har lämnat. Dessa uppgifter har naturvårdsverket lämnat även i en skrivelse till regeringen i början av februari, alltså efter det att min motion skrevs. Till sist vill jag erinra om att tidningen Miljöaktuellt konstaterat att detta är ett onödigt skådespel. Detta har varit känt under åtskilliga månader i Tore Claesons bygder, men man har inte reagerat förrän nu då utskottet behandlat min motion så välvilligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag först konstatera att det är alldeles tydligt att Göthe Knutson har en annan uppfattning än utskottets talesman beträffande angelägenheten av att bevara Stora Sjöfallet i någon form, åtminstone vid några tillfällen. Det är helt klart att Göthe Knutson är ute efter att man skall sätta stopp för den livligt uppskattade turistattraktion som det här är fråga om. Göthe Knutson säger att man slösar med energi genom de turistsatsningar som sker, och det skulle vi inte ha råd att fortsätta med. Jag vill erinra om vad riksdagen beslutade 1971 och vad som har uttalats i olika sammanhang när det gäller Stora Sjöfallet, nämligen att man har beklagat att man genom kraftverksutbyggnaden låt mig säga förstörde så mycket av naturen. Det är ju också med utgångspunkt i att man ändå ville bevara någonting som man har tagit ställning för och beslutat om de turisttappningar som nu har skett och som man har kunnat glädja sig åt där uppe. Jag tycker faktiskt att det är små uppoffringar, mätt i både energi och pengar, som man gör för den berörda befolkningens och för turismens del. Turismen är inte oväsentlig i det här sammanhanget —jag tänker på turismens effekter bl.a. för lokalbefolkningen och dess möjligheter att få utkomst på hemorten. Göthe Knutsons jämförelse med besök på Operan eller Dramaten haltar väldigt. Såvitt jag förstår talar Göthe Knutson bara om biljettpriserna, och han glömmer bort att vi i denna kammare beslutar om anslag av mycket betydande storleksordning till Operan och Dramaten som, om man slår ut beloppen på antalet besökare, kanske blir högre än om kostnaderna för Stora Sjöfallet slås ut på motsvarande antal personer. Jag vill inte göra några invändningar mot anslagen till teatrarna, utan jag tycker att den verksamheten skall få fortsätta, men det måste vara någon rim och reson i resonemanget. Jag menaratt de här turistsatsningarna har vi råd att kosta på mot bakgrund av den förstöring som skett.
Herr talman! Jag poängterade i mitt inlägg nyss att jag ser mycket positivt på de ansträngningar som görs i denna bygd kring Stora Sjöfallet för att skapa en god turistnäring. Det hörde säkerligen hela kammaren — utom möjligen herr Claeson. Jag har konstaterat att det naturligtvis finns värden även i en turistattraktion som tappningarna i Stora Sjöfallet, men att priset blir orimligt högt. Inom parentes sagt, så är den subvention som staten genom riksdagens välvilja beviljar Dramaten drygt 100 kr. per biljett. Det kan vi ju också, om vi så vill, ifrågasätta i en diskussion då vi skall pröva om en kostnad är rimlig. Jag ville låta göra en avvägning beträffande turisttappningarna, och det är vad regeringen nu får lov att göra. Min uppfattning står inte i något motsatsförhållande till vad utskottet anfört och vad Hans Wachtmeister sagt från talarstolen. Jag konstaterar att den femåriga försöksperioden har passerat, och jag upprepar: De uppgifter som ligger till grund för utskottets ställningstagande kommer från naturvårdsverket, och de har varit offentliga nu i åtskilliga månader utan att man ifrågasatt deras riktighet.

Herr talman! Låt mig först säga att det är viktigt att utskottets betänkande tolkas exakt så som det är skrivet. Utskottet har gjort en ganska mjuk skrivning kring frågan om vad som skall hända i framtiden med Stora Sjöfallet. Tore Claeson föreslår att ärendet skall återförvisas till utskottet, hänvisande till att utskottets beslutsunderlag skulle ha varit för svagt. Jag vill då erinra om att möjligheten att återförvisa ett ärende bör användas med mycket stor restriktivitet. Utskottet har inte haft anledning att misstro de informationer som utskottet fått från naturvårdsverket. Vi har också inom utskottet fått ta del av en ganska enhällig bedömning från de kommuner som är berörda. Mot bakgrund av att utskottets formulering i betänkandet, som vi hoppas skall bli riksdagens beslut, är så pass mjuk, kommer vårt beslut, om underlaget för det skulle vara felaktigt eller bristfälligt på något sätt, att kunna rättas till. Vad det hela går ut på är en förhandlingsomgång i flera olika skeden. Det handlar om vattendomstolens ställningstagande, naturvårdsverkets förhandlingar och till sist regeringens ställningstagande. Mot den bakgrunden vill jag, liksom tidigare talare här har gjort, framhålla att vi hoppas att tillräckligt och riktigt beslutsunderlag kommer fram i dessa förhandlingsomgångar. Jag vill också betona att utskottets formulering att starka skäl föreligger för en omprövning inte innebär något ödesdigert eller definitivt.